Herr talman! Jag vill göra Roy Ottosson uppmärksam på att vänsterpartiet kommunisterna inte tolkar GATT-avtalet så, att det skulle utesluta ett produktionsinriktat stöd. Vi har faktiskt en reservation på just den punkten. Även om utskottet inte har delat den uppfattningen har utskottet i alla fall tillstyrkt ett vpk-krav i anslutning till detta, nämligen att regeringen till hösten skall återkomma med en redogörelse för hur man i andra länder tolkar GATT:-avtalet, just för att vi skall kunna göra en rimlig jämförelse mellan vår tolkning och den som görs i andra länder. Vi delar den uppfattning som Roy Ottosson framfört att ett produktionsstöd även fortsättningsvis kommer att vara nödvändigt, särskilt i Norrland och glesbygderna. Det var just det som jag avsåg när jag sade att vi inte kan arbeta med en, generell, jordbrukspolitik utan att det behövs olika typer av åtgärder i olika delar av landet, beroende på skilda förutsättningar.
Herr talman! Jag får tacka för stödet för vår uppfattning att det behövs ett produktionsstöd i just norra Sverige. Det hänger ihop med att just spannmålsproduktionen är relativt olönsam i norr. Det kan alltså vara billigare att köpa spannmål söderifrån. Det behövs ett stöd till just den delen av odlingen för att jordbruket där uppe skall vara balanserat. Jag konstaterar att GATT-överenskommelsen faktiskt lämnar möjlighet för denna typ av regionalpolitiskt stöd och inte alls stänger dörren på det sätt som utskottsmajoriteten vill antyda.

Herr talman! Det är aldrig någon lätt uppgift att ta ställning till prisavtalet inom jordbruket när parterna, jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen, inte har kunnat enas, vilket blev fallet vid de senaste förhandlingarna. Lyckligtvis är detta mycket ovanligt; som regel har man alltsedan 60-talet kommit överens om ett avtal. Reglerna säger att det då ankommer på jordbruksnämnden att för regeringen framlägga ett förslag om prisavtal som skall utgöra underlag till den proposition som riksdagen alltså nu har att ta ställning till. Situationen blev ännu mer komplicerad då det förslag som jordbruksnämnden först utarbetat inte stod i överensstämmelse med det GATT-avtal som undertecknades i april i år. Det avtalet innebär att ökade priser till jordbrukarna inte skall stimulera ökad livsmedelsproduktion för att problemet med stigande livsmedelsöverskott därigenom inte skall förvärras. Det var därför som ett förslag till nytt avtal framlades som syftade till att produktionen inte skulle öka. Utskottets ordförande, Karl Erik Olsson, har tidigare i dag sagt att det har riktats mycket hård kritik mot detta förslag från jordbrukets sida under våren, och det är riktigt. Då kan man ställa sig frågan vilka orsakerna var till att jordbrukarna slog ut mjölk till ett värde av tusentals kronor. När jordbrukets representanter preciserade sina krav visade det sig att de ville träffa regeringen. De fick den framställan bifallen och träffade regeringens företrädare. En annan fråga som kan ställas är: Vad gör vi med Omställning 90? Under innevarande år pågår ett arbete, och vi bör först utvärdera det program som framställs innan vi föreslår ett nytt. Vidare uppgavs från jordbruksnäringen att dess representanter inte fått vara med i den parlamentarikergrupp som utarbetar en ny jordbrukspolitik. Av de hittills 15 sammanträden som hållits har LRF:s representant deltagit i 9. Den kritik som framfördes visade sig alltså inte innehålla särskilt mycket när man på detta sätt analyserar den. Herr talman! Utskottet har i samband med den proposition som vi nu behandlar också behandlat icke mindre än 238 motionsyrkanden som har anknytning till de frågor som tas upp i propositionen. Vi socialdemokrater i utskottet ställer oss i huvudsak bakom propositionens förslag och yrkar avslag på flertalet motioner. När det gäller stödet till Norrlandsjordbruket kommer Margareta Winberg senare att redogöra för vårt ställningstagande. Också när det gäller strukturen på sockerbruken anser vi att vi, innan vi går vidare och diskuterar bruksstrukturen och eventuella nedläggningar av Prot. 1988/89:127 sockerbruk, skall utreda hur förändringar kan drabba inte bara bruksstruktu 2 juni 1989 ren utan också odlingsstrukturen när det gäller sockerbetor. Vi bör också utreda effekterna av transporter, miljö och sysselsättning i samband med sockerproduktionen. När utskottets ordförande här nyss tolkade utskottets skrivning på det sättet att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om hur denna struktur skall utformas tror jag att detta bara ytterligare komplicerar situationen. Ingenting i utskottets skrivning innebär en begäran om att regeringen skall återkomma till riksdagen i denna fråga. Jag tar för givet, att om en sådan utredning skulle visa markanta förändringar i odlingsstrukturen, är regeringen beredd att förelägga riksdagen förslag till de åtgärder som kan behöva vidtas. Utskottet anser också att, innan man bestämmer tidpunkten för ändrat huvudmannaskap för kvalitetskontrollen av mejeriprodukter, ägg och potatis, regeringen skall ta upp förhandlingar med näringen om att den själv skall svara för kontrollen och även ta över den personal som i dag arbetar med kvalitetskontrollen. Detta behöver inte betyda någon egentlig försening, eftersom det var tänkt att näringen själv skulle ta över kontrollen den 1 juli 1990. Det är mest med tanke på personalen inom kontrollorganisationen som utskottet anser att förhandlingar med branschen bör genomföras, innan man bestämmer tidpunkten för övertagandet. Herr talman! Till utskottsbetänkandet har fogats 34 reservationer. Vi socialdemokrater svarar för en reservation, nämligen nr 14. Den behandlar samhällets delansvar för spannmålsöverskottet. I regeringens proposition 1984/85:166 om livsmedelspolitiken anförde departementschefen att samhället bör ta ett delansvar för kostnaderna för överskottsarealen. Samhällets andel bör vara 40 96, medan näringen skulle ansvara för 60 96 räknat på normalskörd. Samhällets kostnader beräknades första året bli 160 milj.kr. De skulle därefter minska. Det beräknades att under en femårsperiod samhällets kostnader sammanlagt skulle bli 600 milj.kr. Riksdagen anslöt sig till departementschefens uttalande och de gjorda kostnadsberäkningarna, men poängterade också att det i första hand bör ankomma på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilieområdet skulle leda till att samhällets delansvar för finansieringen av överskottsproduktionen skulle kunna upphöra. Det var vad utskottet sade. Vid förra årets behandling av kostnaderna för överskottsarealen sade utskottet i sitt betänkande nr 25 att utskottet åter vill understryka att det i första hand får ankomma på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilieområdet faktiskt leder till att samhällets delansvar i finansieringen av överskottsproduktionen kan upphöra. Utskottet sade också att det är angeläget att de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen utnyttjas på ett sådant sätt att de stödjer en inriktning av produktionen som så snart som möjligt minskar kostnadsbelastningen på samhället och på jordbrukets ekonomi. 27 Att nu föreslå, som utskottsmajoriteten gör, att statens ansvar skall vara 40 90 av kostnaderna för spannmålsöverskottet upp till 1 miljon ton är ett helt nytt ställningstagande, eftersom majoriteten nu frångår principen att näringen skall medverka i sådana åtgärder som nedbringar spannmålsvolymen. Dessutom innebär det med stor sannolikhet att kostnaderna blir betydligt högre för staten än de var förra året. Detta står enligt vårt förmenande inte heller i överensstämmelse med GATT-överenskommelsen om att bidragen till jordbruket inte får ökas utan på sikt skall minskas. Annika Åhnberg gjorde en bra redovisning av spannmålskostnaderna. Det är framför allt de stora spannmålsodlarna som gynnas av att staten tar ansvaret. Annika Åhnberg, ni bara permanentar systemet. Det innebär inte någon förändring och innehåller inte någon antydan om inriktning på annan produktion än spannmål. Vi var överens förra året, Annika Åhnberg. Vi fick då för första gången en annan inriktning. Jag förstår inte varför ni nu ändrar uppfattning. Även Roy Ottosson berörde frågan att det inte är någon mening att späda på spannmålskassorna, för det leder inte till minskad volym eller annan inriktning. Dessutom sade Annika Åhnberg att vi måste medverka till en minskning även på andra områden och hänvisade till förhandlingarna. Men vad händer om de förhandlingarna inte leder till någonting? Då gäller enligt mitt förmenande det som står i utskottsbetänkandet, nämligen att de regler som riksdagen fastslog 1985 och som innebär att samhället skall gå in med bidrag till spannmålskassorna skall tillämpas. Jag hoppas därför att riksdagen i dag ansluter till detta ställningstagande och bifaller den socialdemokratiska reservationen, där vi föreslår den ändrade inriktning som är så viktig i detta sammanhang. Beträffande övriga reservationer i utskottsbetänkandet vill jag utan att gå in på detaljer i reservationernas innehåll säga, att förslag av den art som finns i reservationerna i de allra flesta fall inte representerar något nytt. Det har prövats i olika sammanhang tidigare och har då avvisats av riksdagen. Det har inte heller nu framkommit något som ger anledning att ha någon annan uppfattning här i dag. Många av frågorna kommer igen i arbetet inom den kommitté som sysslar med dessa frågor. Vi hoppas att nästa vår ha anledning att diskutera en ny inriktning av jordbrukspolitiken. Därför yrkar jag avslag på samtliga reservationer med undantag av reservation 14, som jag yrkar bifall till. Låt mig också framhålla att utskottet i likhet med vad som framhålls i propositionen ser årets förslag till prisuppgörelse som ettårigt och som ett provisorium i avvaktan på förslag som skall komma från den kommitté som för närvarande arbetar med nya tankar inom jordbrukspolitiken. Jag tror att det är nödvändigt att försöka hitta former för avreglering av det nuvarande och så omfattande regelsystem som präglar hela jordbruksnäringen, om vi skall kunna komma till rätta med problemen. Nuvarande regelsystem, som genomfördes i början av 30-talet, hade från början ett helt annat syfte än vad det nu har. Vi hade brist på livsmedel här i landet, och för att bygga upp en egen livsmedelsproduktion infördes gränsskydd och avtal med jordbrukarna om fasta priser. I dag är situationen — Prot. 1988/89:127 på livsmedelsområdet den omvända. Vi har alltså överskott på livsmedel, 2 juni 1989 men vi har ändå byggt vidare på det regelsystem som var avsett för att möta andra problem. Vi måste naturligtvis även framdeles ha regler för att kunna nå målen med jordbrukspolitiken, bl.a. en tryggad livsmedelsförsörjning, men också en rad andra mål. Vi kan inte heller ensidigt avreglera vårt jordbruk. Vi måste också skydda oss mot låga, tillfälliga dumpningar av importpriser. Jag hoppas att vi om ungefär ett år här i kammaren skall ha förslag till en ny livsmedelspolitik, som skall ha en helt annan och mera offensiv inriktning än den nuvarande. Låt mig också något kommentera Sven Eric Lorentzons anförande, där han gick till mycket hårt angrepp både mot propositionen och mot utskottsbetänkandet. Nio av reservationerna vid utskottsbetänkandet är underskrivna av moderata ledamöter, men i dessa reservationer finns inte mycket av underlag till den kritik som Lorentzon från denna talarstol gjorde sig till tolk för. I huvudsak ställer sig Lorentzon bakom skrivningarna i utskottets betänkande. Med detta, herr talman, vill jag återigen yrka bifall till reservation nr 14 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Först några ord om utredningen av sockerbruksstrukturen. Det är riktigt, som Håkan Strömberg säger, att det i skrivningarna inte finns något som direkt skulle innebära att regeringen skulle vara skyldig att komma tillbaka till riksdagen i den frågan. Men vad jag refererade i mitt inledningsanförande var den debatt som hade förts i utskottet. Jag tror att vi där var ganska samstämmiga i bedömningen att det är naturligt att denna fråga, med miljöaspekter, sysselsättningsaspekter och annat tas in i den mera samlade bedömning av jordbrukspolitiken som skall göras nästa år. Det vore felaktigt att ta ställning till denna fråga tidigare än till andra. När det sedan gäller statens delansvar för, som det heter, överskottsarealens kostnader — det är ju egentligen inte fråga om kostnaderna för spannmålsöverskottet — har det förts en debatt år efter år. Den uppfattning som Strömberg nu förfäktar vann majoritet i riksdagen förra året. Tidigare har vi haft den uppfattningen att statens delansvar skall vara 40 96 men gjort den bedömningen att kostnaderna skulle komma att minska. Nu har vi samma uppfattning igen, och den har varit företrädd här i kammaren fler gånger än vad Strömberg hävdar. 1985 års beslut är enligt GATT-avtalet att anse som gällande lagstiftning och kan alltså accepteras med tanke på detta. När det gäller överskottet på livsmedel tycker jag att det är viktigt, Håkan Strömberg, att vara medveten om att produktionen av livsmedel i världen i varje fall under första hälften av 80-talet var 1-1,5 20 större per år än konsumtionen. Under de senaste tre till fyra åren har man haft en produktion som har varit lika stor som eller något mindre än konsumtionen. Denna fråga finns på något sätt inte med i den socialdemokratiska argumentationen, och det tycker jag är en brist när man diskuterar framtiden. Jag vill också säga att det är synd att Håkan Strömberg inledde så 29 nonchalant med att säga att jordbrukarna inte behöver vara oroliga. De var oroliga på grund av de signaler som kom från regeringen, framför allt från jordbruksministern. Sedan fick de träffa statsministern, och då kom delvis andra signaler, som varit mera i linje med den debatt som vi har fört i jordbruksutskottet. Jag tror dock att det är viktigt att notera den stora skillnad som fanns mellan å ena sidan de tidiga signalerna från jordbruksministern och å andra sidan de senare signalerna från statsministern och från socialdemokraterna i jordbruksutskottet. Det är viktigt att Håkan Strömberg tar också detta ad notam.

Herr talman! Jag tycker att Håkan Strömberg bagatelliserar det som har hänt under våren. Han sade att det som bönderna ville var att få träffa regeringen, och det fick de ju också göra — sedan fanns det väl inte så mycket att orda om. I och för sig tycker kanske böndernas företrädare att det är trevligt att få träffa regeringen, men det var nog egentligen inte det som var drivkraften till att man ville få till stånd det mötet, utan det var nog den oro och osäkerhet som man kände över det svenska jordbrukets framtid och de svårigheter som man hade att få något slags besked om vad som skulle hända. Att man fick träffa regeringen har väl också i varje fall i viss mån visat att de har en vilja att diskutera, men jag tror inte att det har stillat oron. Vi har ju inte kommit fram till någon lösning av hur vi på sikt skall ha det. Oron finns nog alltså kvar, och vi får fortsätta att arbeta med dessa frågor i arbetsgruppen. När det gäller spannmålsöverskottet vill jag säga att det förhållandet att man gynnar stora jordbruk mer än små är ett systemfel i den svenska jordbrukspolitiken i stort — vi har ju en enda generell jordbrukspolitik. Man har sedan lappat på med särskilda åtgärder för t.ex. glesbygden och Norrland, men det har inte förändrat den svenska jordbrukspolitikens huvudsakliga karaktär. Vi anser inte att man under det sista året av ett femårigt program kan göra stora förändringar i stödet till spannmålsodlingarna, dvs. när det gäller åtgärder som skall gälla för ett enda år. Diskussionen om att förändra jordbrukspolitiken så att den främjar dem som bäst behöver stödet måste vi föra när vi nu diskuterar den framtida långsiktiga jordbrukspolitiken. Det var dock inte läge att diskutera det när det gäller statens delansvar för spannmålsöverskottet. I en situation där jordbruksnäringen i så hög grad präglas av en bristande framtidstro och där man mycket väl av en lång rad rapporter och debatter som förts kan dra den slutsatsen att det svenska jordbruket inte längre är speciellt intressant för politikerna är det viktigt att markera en politisk uppslutning kring det svenska jordbruket över huvud taget. Vi anser att vi har gjort det genom att medverka i beslutet om statens delansvar för spannmålsöverskottet.

Herr talman! Jag vill ta upp den av Håkan Strömberg berörda frågan om ansvaret för överskottsarealen. Jag har här i min hand utdrag ur livsmedelskommitténs betänkande, vilket låg till grund för det livsmedelspolitiska beslutet 1985. Av detta betänkande framgår att livsmedelskommittén Prot. 1988/89:127 räknade med att världsmarknadspriserna på spannmålen under kommande = 2 juni 1989 femårsperiod skulle komma att stiga. Det framgår också att livsmedelskommittén räknade med att alternativen till den för stora spannmålsodlingen skulle komma fram.

— första året bli 160 miljoner för att därefter minska. För en femårsperiod beräknas kostnaderna uppgå till 600 milj.kr. Som jag påpekade i mitt tidigare anförande, fick livsmedelskommittén fel i sin bedömning. Det blev i stället kraftigt sänkta världsmarknadspriser, och det har inte kommit fram något alternativ. Varje år har en enig opposition gått emot den tolkning om avtrappning som socialdemokraterna har velat göra, utom förra året. Då hände det att vpk stödde socialdemokraternas tolkning. För oss var det litet uppseendeväckande, för vpk gick därmed emot sin egen partimotion på området. Nu är frågan tillbaka i samma läge som tidigare. Socialdemokraterna har hävdat att vår tolkning skulle strida mot GATT-avtalet.

När socialdemokraterna inte kunde gå med på denna skrivning, som hade fått majoritet, ansåg vi att denna fråga inte har med GATT-avtalet att göra, utan att det är fråga om att trappa ner statens ansvar.

Herr talman! Håkan Strömberg har rätt så till vida att GATT-avtalet naturligtvis komplicerar förhandlingsprocessen ytterligare i det här skedet och säkerligen också ett tag framåt. Detta är vi helt överens om. Men jag blir bekymrad när Håkan Strömberg försöker bagatellisera vad som har hänt. Han frågade: Varför hälldes mjölken ut? Och varför träffa regeringen? Jag kan inte i min vildaste fantasi, herr Strömberg, fatta att det här problemet är så enkelt att det bara gällde att få träffa regeringen. Så kan det inte vara, utan problemet måste ligga betydligt djupare. Näringens företrädare har i dag att hantera en väldigt svår oro ute bland sina medlemmar. Okej, vi hoppas att det lugnar ner sig litet grand nu. Håkan Strömberg säger att moderaternas reservationer inte är av något större värde. Nej, det är givet att vi inte behövt avge reservationer av någon hög dignitet, eftersom vi har fått igenom det mesta av det vi har motionerat om. Men jag polemiserade, vilket herr Strömberg inte fattade, mot propositionen och inte mot utskottets förslag. Det är möjligt att propositio 31 nen är helt överspelad. Eller kommer möjligen herr Hellström att försvara propositionen? Är propositionen helt borta, behöver vi inte diskutera den längre, för då är regeringens förslag vad som nu ligger i jordbruksutskottets betänkande. Jag vill dock framhålla att det finns en reservation från det moderata hållet som bör observeras, och det är den som gäller inflationsuppräkning av kompensationen. Det är en oerhört tung reservation. Sedan finns det ett par andra som är rena följdreservationer med anledning av anslagsframställningar. Dem kan man glömma i det här sammanhanget, för de har ju tillkommit på grund av den budgettekniska konstruktion som vi har att arbeta med. Men uppmärksamma den som gäller kompensationen för inflationen!

Herr talman! GATT-avtalet kan tolkas på olika sätt, har vi hört här i dag. Vi upplever litet grand att det används som tillhygge för att driva igenom en politik som i stort sett går ut på att minska statens utgifter. I avtalet står det att ”existing legislation” skall följas, dvs. man skall inte ändra gällande regler. Avtalet om samhällets delansvar för överskottsarealen för spannmålsproduktion ingicks för fyra år sedan, och det är ett år kvar av den period som det skall löpa. Det finns väl då all anledning i världen att fullfölja det. Det som hände förra året, när vpk bytte fot, innebar som flera andra talare har visat en avvikelse. Också med tanke på att vi nu håller på att omvärdera jordbrukspolitiken och att det antagligen kommer att fattas ett stort jordbrukspolitiskt beslut nästa år finns det anledning att ytterligare ett år hålla fast vid det löfte som gavs för fyra år sedan. När det gäller den rena kostnadsaspekten bör framhållas att nu stiger spannmålspriset på världsmarknaden. Det hänger ihop med det som Karl Erik Olsson tog upp, nämligen att överskottet har minskat och att man nu t.o.m. börjar tala om eventuell brist på en del håll. Det gör ju att kostnaden inte behöver bli så stor som regeringen tydligen befarar. Sedan viftade Håkan Strömberg bort alla reservationer med att det som tas upp där har diskuterats i andra sammanhang och därför inte behöver bemötas. Jag frågar mig vad regeringspartiets företrädare menar när de lovar saker i valrörelsen. 1985 lovade de att användningen av bekämpningsmedel skulle halveras till 1990. Vi har reserverat oss för att det löftet skall fullföljas. Det vore intressant att få en kommentar från Håkan Strömberg om hur det blir med det löftet. Skall verkligen miljöpartiet ensamt stå för att socialdemokraternas vallöften från 1985 skall infrias? Ett konkret krav som inte bemötts alls är det om kadmiumhalten i rötslam. I den senaste valrörelsen angrep man miljöpartiet för att inte ställa tillräckligt höga krav. Nu har vi ställt vårt krav, som är ett milligram per kilo torrsubstans. Är inte det bra då? Borde man inte kunna ställa upp på det? Och varför kan man inte ställa upp på kravet på förbättrad rådgivning om alternativ odling? Det är ett ganska modest krav som socialdemokraterna borde kunna ställa upp på, om de menar någonting med sitt tal om att socialdemokratin är ett riktigt miljöparti.

Herr talman! Först några ord till Karl Erik Olsson om sockernäringen. Vad 2 juni 1989 som står i utskottets betänkande måste naturligtvis följas. Det som gäller för regeringens agerande måste vara vad riksdagen säger, inte andra tankar som kanske har diskuterats. Men jag återkommer till att det är helt klart att regeringen bör kunna göra en bedömning av hur frågan skall hanteras i framtiden, om det är lämpligt att ta upp den i samband med den andra översynen och förslaget till ny jordbrukspolitik eller om man vill komma med delförslag. Den bedömningen må regeringen själv göra, sedan utredningsarbetet är avslutat. Sedan kommer jag tillbaka till frågan om samhällets delansvar. Vi fattade ett beslut förra året, och vi fattade ett beslut om att trappa ner redan 1987. Ni går tillbaka till 1984/85 års beslut och säger att det är det som skall gälla, trots att riksdagen har fattat andra beslut. Det måste väl ändå vara de senaste riksdagsbesluten som är avgörande för hur man skall hantera de här frågorna. Jag nonchalerar inte den oro som finns ute hos jordbrukarna, men när man tar till så drastiska ord och säger att det är det program som jordbruksnämnden lägger fram som man känner oro för, tycker jag inte att det är så väldigt mycket. Allt detta är ju under övervägande i någon form, i utredningar eller på annat sätt. Samma sak gäller Roy Ottossons reservationer om avfall. Vi får senare under året ta ställning till en proposition om avfall. Det är klart att det ligger under naturvårdsverkets arbetsuppgifter att titta på rötslammet och en rad andra frågor. Vi har inte ändrat oss när det gäller att minska kemikalieanvändningen. Det programmet fortgår. Herr talman! Margareta Winberg kommer senare att ta upp diskussioner om vår syn på Norrlandsjordbruket, så det skall jag inte beröra. Jag vill dock ännu en gång understryka vikten av att vi inte här i kammaren nu fattar beslut som skulle spoliera de förhandlingar som har inletts i GATT. Det vore verkligen olyckligt.

Herr talman! Först frågan om sockret och sockerbruken. I allt politiskt arbete är det viktigt att vara medveten om bakgrunden. Vad jag har gjort här är inte att försöka skriva in några nya texter i utskottets betänkande, utan jag har velat berätta för kammaren och regeringen om den diskussion som har förevarit i utskottet och som ligger bakom den text som finns. Sedan hoppas jag att man kan ha en viss nytta av det i det fortsatta regeringsarbetet. Håkan Strömbergs kommentar motsäger mig inte heller i det här avseendet, utan vi har i stort sett varit överens. När det gäller frågan om vad som är ”existing legislation” i enlighet med GATT-avtalet måste man väl ändå bedöma det som så, att om ett beslut fattas 1985 för att gälla under en femårsperiod och om det vid fyra tillfällen av fem tillämpas på samma sätt — nämligen så att det skall vara 40 96 av kostnaderna vid normalskörd — är det ”existing legislation”. Jag tror inte att det finns någon anledning att ifrågasätta det korrekta i sammanhanget. Om man försöker tolka in någonting annat, är det naturligtvis därför att man vill 33 reducera kostnaderna för samhället på det här området.

Herr talman! Statens delansvar för spannmålsöverskottet än en gång. Precis som Karl Erik Olsson framhöll var det 1985 som vi fattade beslut för en femårsperiod. Det var inte så, att vi förra året, när vi plötsligt fick en annan majoritet i utskottet och i riksdagen, bestämde för två år framåt, dvs. de två år som återstod, utan det var 1985 som vi fattade beslutet. Det står tydligt både i propositionen och i jordbruksutskottets betänkande att statens andel skall vara 40 96. Ordet avtrappning är över huvud taget inte nämnt. Men man har redovisat den beräkning av kostnaderna som livsmedelskommittén gjorde och som visade sig vara felaktig. Det är alldeles riktigt som Roy Ottosson påpekade, att det är beslutet 1985 som skall gälla ur GATT-synpunkt. Då är det den lagstiftningen som reglerar förhållandena en tid in på GATT-avtalets område, men man får också beakta de beslut som har fattats sedan. Det är obegripligt att socialdemokraterna hela tiden har försökt att hävda avtrappningen. Om Håkan Strömberg kommer ihåg det, så hade Svante Lundkvist inledningsvis den enkla modellen att det var 160 miljoner för första året som riksdagen hade beslutat om, men det gick inte socialdemokraterna i jordbruksutskottet med på, utan första året blev det 338 miljoner, och det stämde utan någon avtrappning. Det är bara att läsa innantill vad riksdagen beslutade 1985. Om sedan socialdemokraterna tycker att det beslutet var alltför generöst mot jordbruksnäringen, får de ändå finna sigi de beslut som har fattats.
Herr talman! Det som jag ändå tycker är bra med förra årets beslut är att man klart slår fast att ansvaret för en omställning också vilar på samhället. Det är inte näringen enbart som skall verka för en omläggning från spannmålsodling, utan samhället kan också gå in mera aktivt. Det är t.ex. det som har resulterat i det omläggningsstöd för alternativ odling som gäller fr.o.m. i år. Det tycker jag är bra, och jag anser att man med det här beslutet kan gå vidare på den vägen. Men utskottet har sagt, efter ett yrkande från vpk, att man skall bete sig litet bättre i fortsättningen än vad man har gjort i år och göra detta i samarbete med näringen. Då undrar Håkan Strömberg vad man skall göra, om sådana förhandlingar inte leder någonstans. Varför skulle de inte leda någonstans? Det finns en misstänksamhet, som Håkan Strömberg ger uttryck åt, hos socialdemokraterna i förhållande till bönderna, som om de inte skulle vara intresserade av en omläggning av det svenska jordbruket som gagnar hela landet. Så är det faktiskt inte. Det är väl också den misstänksamheten som har kommit till uttryck i de omfattande protester som har varit här under våren, och det är mycket olyckligt. Jag tycker att socialdemokraterna skulle inse att bönder faktiskt är kloka människor som med stöd av samhället vill driva ett jordbruk som är till gagn för alla människor i det här landet, som är miljövänligt och som producerar bra livsmedel. Det finns inga delade meningar om det. Detta har också ett samband med politik på andra områden. En omläggning t.ex. till odling av energiskog eller andra energigrödor kräver faktiskt också en energipolitik från samhället som befrämjar en sådan Prot. 1988/89:127 utveckling. Den har lyst med sin frånvaro. Hela den här viktiga utvecklingen 2 juni 1989 mot en omläggning av en del av jordbruket till sådan odling har hämmats och stoppats upp. Där hade vi kunnat nå mycket längre, om det hade funnits en litet mer genomarbetad och sammanhängande politik från socialdemokraternas sida.
Herr talman! Programmet fortgår, sade Håkan Strömberg, när det gäller kemikalieanvändningen. Löftet från regeringen i valrörelsen 1985 var att kemikalieanvändningen i jordbruket skulle halveras på fem år. Jag har kollat upp med SCB för ungefär en månad sedan, och det visar sig att den inte har minskat i någon nämnvärd utsträckning alls. Man ställer sig naturligtvis frågan: Vad skall hända det sista året av de fem? Vad är det för någonting i programmet, som tycks finnas någonstans, som skall få ner kemikalieanvändningen till hälften på ett år? Det är precis detta miljöpartiet kräver i en reservation, eftersom vi tycker att det var ett bra löfte av regeringen 1985. Det vore intressant att få en upplysning om vad det här programmet egentligen innehåller som fortgår och som står färdigt om ett år enligt löftet från 1985, om Håkan Strömberg känner till det. Sedan vet jag att det kommer en avfallsproposition i höst, och förhoppningsvis kommer rötslammet in där. Vår motion, som behandlas i dag, om att sänka gränsvärdet var så att säga en vinnande passning till socialdemokratin, eftersom man angrep miljöpartiet i valrörelsen förra året just på den punkten. Den passningen vill ni tydligen inte ha. Det visar bara att ni inte är så mycket till miljöparti, i varje fall inte än så länge. När det sedan gäller den alternativa odlingen fick jag inget svar på varför man motsätter sig en förbättring av rådgivningen. Det har ju visat sig vara den som utgör nålsögat. Det finns en mycket stor efterfrågan på sådan rådgivning. Jag tycker därför att det borde vara ganska lätt för socialdemokraterna att nappa på det fina budet.
Herr talman! Det är riktigt, Bengt Rosén, att det inte står något om nedtrappning. Det står att samhällets delansvar skall minska, och det nämns . också att det skall upphöra. Ordet nedtrappning nämns dock inte. Det är ändock helt klart att det måste vara riksdagens senaste beslut som gäller. Man kan inte gå tillbaka ett antal år och säga att riksdagen då fattade ett annat beslut. Nej, Annika Åhnberg, jag är inte misstänksam när det gäller jordbrukarna och deras medverkan. Jag vet dock att det ofta är ekonomin som avgör. Har man garantier för att samhället svarar för 40 96 av kostnaderna för spannmålsöverskottet upp till 1 miljon ton, väljer man självfallet den enklaste och mest lönsamma vägen. Jag är medveten om att det är problem med att hitta alternativ och andra produktionsformer, om man inte kommer fram genom de nischer som kanske hade varit önskvärt. Det är också ganska osäkert att ge sig in på sådant. I och med att man är tryggad om man bara producerar spannmål, förblir det ju så. Vi vet ju att det inte hände någonting 35 de två första åren, utan spannmålsvolymen var kvar på ungefär samma höga nivå — 1,4 miljoner ton. Förra året minskade volymen, på grund av det program som vi då var överens om, Annika Åhnberg. Nu finns det risk för att den ökar igen. Det vill vi inte vara med om.

Herr talman! Varje år, under den tid som jag har suttit i riksdagen, har det norrländska jordbruket tilldragit sig ett mycket stort intresse när vi har diskuterat det i kammaren. Det gläder mig, eftersom jag kontinuerligt arbetar med det på hemmaplan. Som ledamot i en lantbruksnämnd kan jag se och förstå hur de förslag och beslut som vi fattar här i Stockholm påverkar näringen och de enskilda lantbrukarna i verkligheten. Det är kanske också så att vi — jag är inte ensam om denna verklighetskunskap — påverkas till att skydda och värna om en struktur och produktionsinriktning som andra, utifrån sina utgångspunkter, söker förändra. Det finns emellertid mycket goda grunder för att värna en fortsatt livsmedelsproduktion i norra Sverige. Utan inbördes prioritering vill jag nämna följande punkter: + Allt fler konsumenter kräver en decentralisering av livsmedelsproduktion och vidareförädling. + Miljösituationen kräver, så långt det är möjligt, att vi skall ha korta transporter för den dagliga livsmedelsförsörjningen. + Jordbruksproduktionen i norra Sverige utförs redan i dag på ett sätt som utgör ett mål för övriga landet, nämligen med ett minimum av konstgödning och växtgifter. + Vi menar att det därmed finns en chans, i ett avreglerat system, att spela en roll t.o.m. i exportsammanhang. + Viljan att ha livsmedelsproduktion som bas för sysselsättning och liv på landet är mycket stor. Den omfattas inte bara av lantbrukarna själva, utan också av opinionen bland de människor som bor i sådana områden. Herr talman! Att jag nu försöker precisera motiven för att man skall ha ett jordbruk i hela landet beror på att det ibland i den politiska debatten uppstår sådana tankar som de som bl.a. finns refererade i socialdemokraternas motion nr Jo60, som är undertecknad av socialdemokrater från samtliga skogslän. Dessa tankegångar, som man vänder sig emot litet grand, har andra utgångspunkter än de jag har redogjort för inledningsvis. Dessa tankegångar har en befolkningsoch sysselsättningspolitisk ansats. Det anses viktigt att det bor folk på landet, i glesbygden. Glesbygd definieras ibland som Dalsland och landet norrut, med undantag för kusten och Storsjöområdet. Det är självfallet viktigt att det bor folk i så gott som hela landet. Vi måste då ärligt ställa oss frågan: Varför väljer folk i grunden att bo i inlandet, i de glesare delarna av Sverige? Ja, en del väljer det därför att de tycker om miljön. De uppskattar naturen, den friska luften och det rena vattnet. Jag är övertygad om att de allra flesta, oavsett om de driver lantbruk eller inte, har en känsla av att det finns någoti = Prot. 1988/89:127 de naturliga förutsättningarna i bygden som är viktigt och som utgör den — 2 juni 1989 Vi har haft en gruvnäring, som har bidragit till att skapa välstånd i landet. I dag är den näringen dock i avtagande. Vi har en skogsnäring som blir alltmer mekaniserad och oberoende av ortsbefolkningen. Vi har en jordbruksnäring i dessa delar av landet som, om den inte erkänns för vad den faktiskt står för, kommer att gå samma öde till mötes som tidigare basnäringar. Vad har människor då kvar att känna stolthet över? Hur skall de känna sig nyttiga? Herr talman! Jag känner stor tillfredsställelse över den uppslutning kring det norrländska jordbruket som har kommit till uttryck i utskottets betänkande. Vi har höjt den generella uppräkningen av prisstödet, från propositionens förslag på 55 miljoner till det dubbla. Det visar att det finns en vilja hos utskottet att leva upp till 1985 års livsmedelspolitiska beslut, som innebar att omfattningen på volymen i norra Sverige bör motsvara 1984 års produktion. Kan man då tro att Norrlandsstödet förmår svara emot denna målsättning? Går man in och studerar utvecklingen på jordbruket i Sverige så finner man, till mångas förvåning, att vid en jämförelse under 1984—1987 mellan mjölkföretag i olika delar av landet, uppvisar norra Sverige den mest lönsamma, eller man kanske skall säga den minst olönsamma, utvecklingen. För att komplicera bilden ytterligare visar dock andra studier att trots denna relativa lönsamhet går avvecklingen av jordbruk något snabbare i norra Sverige än i riket i övrigt, trots vår målsättning från 1985. Studerar man en mycket aktuell statistik, nämligen mjölkinvägningen för årets fem första månader, finner man att den minskar i Norrbottens mejeriförening med 2,1 20 och i Nedre Norrlands med 1,8 26, medan den ökar hos Arla med 2,7 7o. Man måste självfallet dra några slutsatser av detta. En slutsats är att stödsystemet inom Norrland är felkonstruerat. Det skapar samma orättvisa inom den regionen som det generella stödsystemet skapar i hela riket. Man måste emellertid också ifrågasätta om det enbart är bristande lönsamhet som är det största problemet för Norrlandsjordbruket. Det finns andra orsaker, som kanske är litet underskattade som utvecklingsfaktorer för en levande landsbygd och för ett bibehållet jordbruk. Landsbygdens kvinnor har bidragit på ett mycket positivt sätt för att peka på detta. För några veckor sedan var LRF-kvinnor från hela landet här och demonstrerade. Även om det framstod i TV som att inget politiskt parti ville ta emot dem, så gjorde vi faktiskt det. Många av oss som är här i kammaren nu var ute på Mynttorget och talade. Vi förde dessutom timslånga enskilda samtal på våra resp. partikanslier. I måndags reste en delegation kvinnor från Jämtland hit ner. De fick träffa företrädare från alla politiska partier och framföra sina åsikter. Vi fick då ta emot åtskilligt. Grundbudskapet från kvinnorna var att vi skall ha en levande landsbygd och att detta kräver en mängd åtgärder. Det handlar om att kunna se helheten och inte enbart delarna. Helheten består av en bra infrastruktur och en god barnomsorg även på obekväma tider. Det handlar om att fortsätta att satsa på den offentliga sektorn, eftersom den har betytt mest när det gäller sysselsättningen på landsbygden. 3 Det handlar om att förbättra de sociala och kulturella villkoren för landsbygdens befolkning. Dessa saker har tidigare inte kommit fram så tydligt i debatten, men nu erkänns de som villkor för en levande landsbygd. Att de unga kvinnorna flyttar tidigare än de unga männen är ett problem som vi diskuterat tidigare i denna kammare. Ett av skälen härtill är den smala arbetsmarknaden. Vi måste hitta medel för att skapa möjligheter till andra jobb än dagens. Det var den ursprungliga tanken med det särskilda anslaget till ett program för åtgärder för jordbruket i Norrland. Men eftersom nya företagsidéer inte föds samtidigt med ett nytt anslag, har dessa pengar kommit att användas också till en utveckling av det traditionella jordbruket. I årets prisproposition uttrycker jordbruksministern litet grand sitt ogillande över detta förfaringssätt genom att ge anslaget ett snävare användningsområde. Anslaget bör enligt propositionen gå enbart till kombinationssysselsättningar och kompletterande näringar, såsom den ursprungliga tanken var. Inom jordbruksutskottet har vi varit överens om att detta är en för snäv definition. Därför har vi genom vår skrivning på s. 76 velat vidga möjligheterna till ett något mer flexibelt användningssätt även kommande budgetår. Jag vill emellertid betona att jag tror att den idélusta och kampanda som kampanjen Hela Sverige ska leva! har skapat kommer att medföra att goda företagsidéer, som också håller på sikt, kommer att utvecklas, och till dessa är de här pengarna mycket bra. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan vad avser Norrlandsjordbruket och avslag på samtliga reservationer i det avseendet.

Herr talman! Jag har inte särskilt stor anledning att gräla på Margareta Winberg efter hennes anförande. Men jag måste ändå fråga hur man efter detta anförande skall kunna förstå att regeringen utgår ur samma parti som Margareta Winberg företräder. Vad regeringen och Margareta Winberg vill stämmer ju inte något vidare överens. När det gäller Norrlandsjordbruket hänvisade Margareta Winberg till beslutet om att man skall upprätthålla 1984 års produktionsvolym. Det har vi inte klarat. Då är det viktigt att titta på vilka siffror när det gäller uppräkningen av stödet som finns med i debatten. Jordbruksnämnden förordade en total uppräkning med 251 miljoner. Det förslaget har vi i centerpartiet stött. I jordbruksutskottet har vi så småningom i huvudsak kommit överens om 155 miljoner. Men jordbruksministern förordade bara 100 miljoner. Jag tycker att man bör ha hela detta perspektiv klart för sig när man talar om var man står. I fråga om vad man skall göra på sikt delar jag Margareta Winbergs oro. I den parlamentariska arbetsgruppen har det redovisats att jordbruket som basnäring minskar i betydelse, och man har sagt att det i stället är viktigt att befrämja service och boende. Jag vill gärna fråga Margareta Winberg om hon tror på den tanken och om hon kan stödja de propåer som tydligen utgår från regeringshåll, nämligen att man skall nedvärdera basproduktionen jordbruket och tro att folk i glesbygderna kan syssla bara med att serva varandra. Jag tror inte att det kommer att fungera så utan att det är nödvändigt att se till att — Prot. 1988/89:127 det finns en basproduktion som är knuten till ytan. Då måste vi avvisa 2juni 1989 tankegångarna att man kan nonchalera basproduktionen — jordbruket och skogsbruket — som grund för dessa regioner. I det sammanhanget är det av ännu större vikt att man använder det särskilda stödet för åtgärder på jordbrukets område även för detta ändamål. Detta underströk också Margareta Winberg, och det vill jag gärna ge henne ett erkännande för. Det är bra, men vi måste ta ställning för en basproduktion i jordbruket i glesbygderna. Det finns nämligen inte så mycken annan basproduktion där.

Herr talman! Det var ett sympatiskt anförande som Margareta Winberg höll och som jag till stor del vill instämma i. Jag lever också nära det norrländska jordbruket och är väl förtrogen med de problem man har där. Det är också ett av skälen till att miljöpartiet de gröna aktivt arbetat för att få förbättringar och till att vi har fyra reservationer med förslag till förbättringar utöver dem vi fick igenom i utskottet med hjälp av bl.a. Margareta Winberg. Precis som Margareta Winberg säger är jordbruket i skogslänen väldigt viktigt för hela bygdens överlevnad och för alla näringar. Faller jordbruket, faller på sätt och vis hela bygden. Det är fråga om ett i hög grad miljövänligt och småskaligt jordbruk, som i stor utsträckning jobbar enligt de principer som miljöpartiet vill skall gälla för hela Sveriges jordbruk. Jordbruket i Norrland är ofta kombinerat med andra sysselsättningar. Jag skulle vilja uppmana Margareta Winberg att vid voteringen ta ställning för ytterligare förbättringar för Norrlandsjordbruket, t.ex. genom att rösta för reservation 26 om ett förbättrat produktionsstöd till Norrlandsjordbruket och för reservation 29 beträffande anslaget till särskilda åtgärder för jordbruket i norra Sverige. Det har visat sig att det anslaget hittills använts på ett mycket bra sätt. Anslaget har fått den flexibla användning det skall ha genom de ändringar av propositionstexten som majoriteten i utskottet kommit överens om. Varför inte rösta också för reservation 30 beträffande stöd till nyetablering, vilket syftar till att få unga människor att i större utsträckning satsa på jordbruk i norr? Här kommer den stora krisen under de närmaste tio åren. Varför inte stödja också reservation 31 om en ändrad stödområdesindelning? Vi går i detta fall på jordbruksnämndens förslag och anser att det är ganska obegripligt att utskottsmajoriteten inte velat acceptera det förslaget.

Herr talman! Jag tycker att det verkar som om Karl Erik Olsson försöker konstruera en motsättning mellan den socialdemokratiska gruppen i jordbruksutskottet och jordbruksministern. Det har han inte så mycket för, eftersom det inte finns någon sådan motsättning. När det gäller höjningen av Norrlandsstödet handlar det om antal kronor, och där har vi inga principiella åsiktsskillnader. Vi har haft olika utgångspunkter endast när det gäller frågan om hur stor del av spannmålet som skall vara egenproducerat. Propositionen angav en tredjedel, och utskottet, inkl. socialdemokraterna, har ansett att två tredjedelar egenproducerat spannmål är en rimlig andel — därav 39 höjningen. Prot. 1988/89:127 Att jordbruksproduktionen skall vara en bas för boende och utveckling i 2 juni 1989 de här delarna av landet hoppas jag framgick av mitt anförande. Det är något IT oorUholenrsersslrs,, SOM Också stöds av övriga socialdemokrater i gruppen och av alla de socialdemokrater från Norrlandslänen som finns här i riksdagen och som har skrivit under en motion med likalydande innehåll. Jag förstår inte var det framgår att departementet eller jordbruksministern vill nedvärdera basnäringarna. I vilka papper står det? Jag har inte sett dem. Till Roy Ottosson vill jag säga att nyetableringarna och problemen kring dessa är en av de saker som man måste ta allvarligt på framöver. Vi som tillhör utskottsmajoriteten har inga principiella invändningar mot tanken på ett nyetableringsstöd. Men det är rimligt att man inte nu, när man är mitt uppe i en omdaning av jordbrukspolitiken, inför nya typer av stöd utan att se till helheten. Jag kan mycket väl föreställa mig att resultatet av den nya jordbrukspolitiken kommer att innehålla någon form av sådant här stöd — jag tror att det är alldeles nödvändigt. Samma resonemang vill jag hävda när det gäller områdesindelningen. Det finns orättvisor i nuvarande områdesindelning — det är helt klart. Vi har grälat om det i den här kammaren i fyra fem år. Vi får vänta det halvår som det tar innan vi är klara med det nya och kan börja göra förändringar. Det är inte bara Värmlands län det gäller — orättvisor finns på andra håll också. Att en förändring skulle behövas kan nog representanter från både Norrbotten och Jämtland vitsorda.
Herr talman! Margareta Winberg säger att det inte finns några motsättningar. Nej — det är klart, det gäller ju ”bara” 50 miljoner, så det spelar väl inte någon roll, bara man är överens om principen. Men för Norrlandsbönderna tror jag att det är mer angeläget att få de här pengarna än att vara överens om principerna. Här finns uppenbarligen en motsättning. Men, okej, vi har gått ett steg åt rätt håll i utskottet. Vi från centerpartiet hade yrkat på full ersättning, men vi accepterar kompromissen att höja prisstödet med ytterligare 55 milj.kr. Sedan är frågan om det inte när det gäller det särskilda stödet, som tidigare har varit 100 miljoner och nu är reducerat till 45 miljoner, hade funnits skäl att lägga på mer. Margareta Winberg frågade var det finns papper som tyder på att man inte erkänner jordbruket som en viktig basnäring. Ja, det framgår bl.a. av den text som jordbruksministern har skrivit om att det särskilda stödet till Norrlandsjordbruket inte skall gå till jordbruket utan bara till kompletterande verksamheter. Och det har funnits med i diskussionerna i den parlamentariska arbetsgruppen — det vet Margareta Winberg. Men jag noterar med stor tillfredsställelse att Margareta Winberg nu har deklarerat att man i den socialdemokratiska riksdagsgruppen är överens om att jordbruket är en viktig basnäring i glesbygden. Jag hoppas att vi kan vara överens om detta också framöver. Jag tycker att det är positivt att jordbruksutskottet enigt har slagit fast att de 45 miljoner som nu anslås skall användas på ett flexibelt sätt — inte bara användas utanför jordbruket.

Herr talman! Först vill jag påminna Karl Erik Olsson om att jordbruks — 2 juni 1989 nämndens förslag var just 45 milj.kr. för särskilda insatser. Sedan tycker jag att man också skall notera det som vi har fått reda på i den särskilda arbetsgruppen, nämligen att lönsamheten är bättre i Norrlandslänen än vad den är i andra delar av landet. Det har vi fått papper på; de papperen har säkert också Karl Erik Olsson någonstans. När det sedan gäller pengarna till det särskilda åtgärdsprogrammet frågar Karl Erik Olsson varför vi inte gått med på en höjning av även det beloppet. Detta anslag är litet speciellt. På ett sätt kan jag sympatisera med moderaternas idéer om att man egentligen borde använda regionalpolitiska pengar till den här typen av insatser. De regionalpolitiska medlen, som då skulle kunna användas, har emellertid sin begränsning. Man kan inte i de fall lantbruksnämnderna så skulle önska använda regionalpolitiska medel till att utveckla det traditionella jordbruket. I valet mellan att stödja den generella uppräkningen av Norrlandsstödet och att eventuellt stödja en ytterligare uppräkning av anslaget till det särskilda åtgärdsprogrammet har vi stannat för att stödja en generell uppräkning av Norrlandsstödet. Vi tror att det kommer att minska behovet av stöd till det traditionella jordbruket från det här speciella anslaget, som då kommer att kunna användas på det sätt som ursprungligen var tänkt, nämligen till att bredda basen för sysselsättningen i dessa områden.

Herr talman! Jag tycker att det är värt att uppmärksamma att riksdagen i dag fattar ett beslut med mycket bred majoritet, om man ser till utskottsbetänkandet, om en väsentlig förändring av jordbrukspolitiken. Kompensationen till jordbruket på närmare 1,3 miljarder läggs inte som förr på priset utan fördelas nu per areal, per hektar. Detta sätt att kompensera lantbrukarna är en följd av GATT-beslutet om en frysning av jordbruksstödet. Men det är också — det skall sägas även om detta är ett provisorium under den tid som GATT-förhandlingarna kommer att pågå fram till 1990 års slut — en början på en omläggning i rätt riktning. Prisstödet har sedan länge upphört att vara ett verksamt medel för att uppnå de av riksdagen 1985 beslutade målen för livsmedelspolitiken när det gäller såväl beredskapsmål, konsumentmål och inkomstmål som regionalpolitiskt och miljöpolitiskt mål. Jag skall återkomma till det litet senare. Den parlamentariska arbetsgruppen har ju också sedan november förra året, då den tillsattes, nu god tid på sig att utarbeta nya medel som bättre än prisstödet skall kunna uppfylla de livsmedelspolitiska mål som det råder — det tycker jag att man kan notera när man lyssnar på debatten här — stor enighet om. Från regeringens sida planerar vi för en lång remisstid, så att alla intressenter skall få ordentliga möjligheter att lägga fram synpunkter på den parlamentariska arbetsgruppens förslag. Det ökar möjligheterna för att vi skall få det som jag tror vi alla önskar, nämligen fasta och klara spelregler för jordbruket inför 2000-talet genom ett nytt riksdagsbeslut nästa år. Sedan vill jag ta upp några av de kommentarer som har gjorts i debatten 41 utan att för den skull alltför mycket upprepa den utskottsrunda som just avslutats. Först till Karl Erik Olsson. Det framgick av Karl Erik Olssons första inlägg, tycker jag, att han menar att man skall vara försiktig och ta det lugnt med en omställning så till vida att man inte nu skall övertolka GATT beslutet, att man skall se vad andra länder gör innan man gör något själv. Det är en god stund sedan Karl Erik Olsson höll sitt huvudanförande, men innebörden var ungefär detta. — GATT-beslutet om frysning är fattat. Karl Erik Olsson har ju i hög grad ställt upp på det genom att här ansluta sig till propositionen. Jag tror att vi politiker skulle ta ett dåligt ansvar för det svenska jordbruket, om vi uppsköt frågan om omställningen. Jag är övertygad om att det kommer att gå sämst för lantbruket i de länder som sist kommer in i den internationella omställningen av jordbruket, den omställning som nu har börjat. Det skulle vara att ta ett dåligt ansvar att inte nu i god tid, när GATT-beslutet ju är fattat, påbörja omställningen. Karl Erik Olsson gick in på några av de frågor som är berörda i betänkandet när det gäller regeringens handläggning av jordbruksstödet. Jag tror att han använde uttrycket att vi hade uppträtt självsvåldigt och inte haft samråd med näringen i fråga om utläggningen av delansvaret. Jag vill understryka vad jag har sagt tidigare, att det är ett felaktigt intryck som ges här i kammaren, när man hävdar att regeringen inte skulle ha samrått med LRF om dispositionen av delansvarsmedlen. Det har vi gjort när det gäller såväl forskningsrådets 50 miljoner, stödet till alternativ odling och fånggrödor som de 50 miljoner som går till LRF:s egen forskningsstiftelse. Men det är självfallet också på det sättet att det ingalunda förutses i 1985 års beslut att näringen har någon sorts veto. Det talas inte om förhandlingar i 1985 års beslut. Det talas om att man naturligtvis skall ha samråd, vilket vi har haft och i många fall fått mycket positiva synpunkter från näringen. Jag tycker inte att man skall överdriva klyftan så som Karl Erik Olsson gjorde. Självfallet kommer vi också i framtiden att i samråd med näringen fatta beslut om utläggningen av delansvarspengarna. Det finns inte heller någon grund, Karl Erik Olsson, för det som sades om att statsministern skulle ha givit andra signaler till näringen än jordbruksministern. Om man läser vår gemensamma skrivelse till LRF inser man nog att det inte är fråga om några andra signaler. När det gäller den fråga som här apostroferades, om hur man efter det att Omställning 90 avslutats skall brygga över inför 1990, var det inte någonting nytt som togs upp från vår sida i denna skrivelse, utan saken hade tagits upp med LRF på mitt initiativ flera veckor dessförinnan. Jag undrade då hur LRF mera skulle kunna engagera sigi ett omställningsprogram som bryggar över efter Omställning 90 och inför nästa livsmedelspolitiska beslut och därigenom kunna ta ett större ansvar för näringen samt undvika en del av de miljömässigt inte särskilt goda effekter som Omställning 90 har inneburit. Skrivelsen innehöll således ingenting nytt, utan denna var en uppföljning av ett initiativ som jag tog med LRF några veckor innan. Sven Eric Lorentzons anförande präglades sammanfattningsvis något av talesättet ”surt, sa räven”. Jag vill ändå påminna om förra årets debatt. Jag ställde då frågan till moderaterna om hur det kommer sig att man i andra sammanhang aggressivt angriper regeringen för att inte gå tillräckligt långt — Prot. 1988/89:127 när det gäller avreglering, medan man i fråga om jordbruket är mycket 2 juni 1989 tystlåtnare än andra partier beträffande den internationella omställningen som också handlar om avreglering. Jag tycker att det var som om vi i dag hörde två olika Sven Eric Lorentzon. En Sven Eric Lorentzon talade om den avreglering som i framtiden blir nödvändig. Men när Sven Eric Lorentzon talade om utskottsbetänkandet, sina reservationer och om den politik han nu tar ställning för, hörde jag inte någonting om någon avreglering. Moderaterna har två ansikten när det gäller jordbrukspolitiken. Man vänder ett ansikte till jordbrukarna, då man icke talar om avreglering i den praktiska hanteringen. Man har ett annat ansikte, då partiledare och övriga moderater går ut och aggressivt angriper regeringen generellt för att den inte går tillräckligt långt vid avregleringen. Jag vill fråga Sven Eric Lorentzon: När får vi ett samlat budskap från moderata samlingspartiet när det gäller frågan om avregleringen och jordbrukspolitiken? Vi hörde i dag två olika Sven Eric Lorentzon. Sven Eric Lorentzon gick också in på GATT-frågorna, som här har diskuterats ganska mycket. Han talade om att våra förhandlare borde få instruktioner om hur de skall förhandla. Jag vill bara påminna om att GATT redan har fattat beslut om en frysning av jordbruksstödet. Det är fråga om hur Sverige, liksom övriga länder, nu skall agera för att fullfölja detta beslut. De förhandlingar som nu förs inom GATT handlar ju om hur det samlade stödet till jordbruket skall minska. Där har GATT uttalat att inför 1990 skall alla länder i slutet av detta år redovisa hur man vill påbörja en sänkning av stödnivåerna. Det är vad förhandlingarna just nu handlar om. Beslutet om frysningen, som Sven Eric Lorentzon apostroferade när det gällde delansvaret, är redan fattat.

Man har mycket dålig grund för sitt förslag. Jag har här hört flera företrädare från oppositionen säga att man råkade fatta ett beslut om en trappa förra året. Det är fel. Trappan tillämpades också 1987, inte bara 1988. Från regeringens sida sades det uttryckligen 1986 att när regeringen då, efter en speciell förhandling med LRF, gjorde ett särskilt påslag, var detta ett avsteg från 1986 års trappa. Följaktligen fanns trappan med även då. Självfallet är det inte det som olika partier under åren har uttalat i motioner som är existerande lagstiftning. GATT-beslutet innebär att det är stödnivån vid tiden för beslutet om frysning som gäller, dvs. den nivå som stödet hade i april i år. Otvetydigt hade då såväl regering som riksdag fattat ett beslut som innebar en viss nivå på delansvaret, och det är denna nivå som ni vill plussa på. Mina förståndsgåvor kanske är begränsade, men om man "läser vad utskottet skriver om att ge ytterligare flera hundra miljoner till spannmålsodlarna, undrar man om det verkligen förhåller sig på det sättet. Ja, om man 43 Prot. 1988/89:127 läser s. 46 i utskottets betänkande får man det intrycket. Men vad är 2 juni 1989 egentligen innebörden av s. 47? Skall pengarna användas för att fylla på Tom ma + or. Spannmålskassan, eller tänker man sig, av viss hänsyn till GATT, att gå in i andra program, och därmed inte anvisa några pengar till spannmålskassan? På mitten avs. 47 står att läsa om utskottets ställningstagande när det gäller motionerna Jo46, yrkande 7 och Jo55, yrkande 2. Såvitt jag förstår har utskottet inte någon avsikt att bringa klarhet i den frågan. Jag vill därför fråga företrädare för oppositionen: Är det så, att ni på s. 46 har ett budskap till Sveriges bönder och att ni på s. 47 har ett annat budskap till GATT? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Jag menar att det är viktigt med klarhet för regeringen och riksdagen när det gäller de beslut som man fattar. Karl Erik Olsson talade tidigare om att det var viktigt med bakgrund när det gällde sockret. Jag anser att det är väsentligt med klarhet i riksdagsbesluten när regeringen sedan skall hantera dem, och detta gäller i hög grad s. 46 och s. 47 i utskottets betänkande. Frysning innebär att jordbruksstödet inte får höjas. Om vi nu ökar stödet för spannmålsodlarna, var skall vi då i så fall göra minskningar? Inför 1990 skall det samlade stödet börja att minska. Ni höjer nu ribban. Också vpk är i år berett att gå med på en ökning av stödet till den del av jordbruket som har sådana förutsättningar som det ofta handlar om, bl.a. större gårdar. Var är den fördelningspolitiska profil som förra året var ett viktigt inslag i vpk:s sätt att hantera jordbrukspolitiken? Var finns den fördelningspolitiska profilen hos vpk, när man nu ställer sig bakom en påplussning just till spannmålsöverskotten? Min fråga är: På vad vill man minska? Detta handlar faktiskt om internationella beslut om en frysning. Höjningar på ett område får då mötas med sänkningar på ett annat. Det här är angelägna frågor. Jag uppskattar att utskottet och oppositionen i allt väsentligt har förstått att GATT-beslutet innebär en omläggning och att vi går från prisstöd till någonting annat. Det är bra att det blir en stor uppslutning i riksdagen kring dessa avgörande frågor. Men nog är det litet opportunistiskt med de här påslagen, som så uppenbart inte hänger samman med tidigare fattade beslut och GATT, när det är fråga om just den mest inflammerade delen av den internationella jordbrukskonflikten, subventioner för exportöverskotten. De olika delfrågorna får, som sagt, inte skymma det som är väsentligt i den diskussion som har förts. Från många håll har det i dag uttryckts att den politik som byggts upp under många decennier inte längre fungerar bra. Vi har ett medel, men vi har många mål. Att många regleringar har överlevt sig själva har framhållits av många, bl.a. LRF, och det kom för några dagar sedan en rapport från lantbruksakademien i vilken man säger sig vilja befria bonden. Vi har också hört många uttalanden om detta i debatten här i dag. I den framtida livsmedelspolitiken måste mål och medel samverka. Medlen skall verka för målen och inte mot dem. Detta är en viktig skillnad gentemot hur det är i dag, och jag skall försöka att ge några exempel på detta. Vi har i dag ett landskap som på många håll är enformigt, och det präglas av den produktion som är lönsam inom ramen för prisregleringen. Effekterna på miljön är väl kända. Vi har fått ett läckage av både handelsgödsel och 44 bekämpningsmedel från vår jordbruksmark till våra vattendrag. Det intensi va jordbruket har också betytt en utarmning av vår flora och fauna. Det är — Prot. 1988/89:127 förvisso inte bara jordbruket som är skuld till detta, utan också industrin och 2 juni 1989 urbaniseringen. Men jordbruket har också bidragit. Detta är följder av ett regleringssystem som i första hand premierar produktion av största möjliga kvantitet. Att värna det öppna landskapet är ofta ett viktigt argument för att behålla det nuvarande regleringssystemet — och därmed, menar somliga, också jordbruket. Men då bedrar man sig. Prisstödet bär, tillsammans med andra faktorer, ansvaret för att många vackra och intressanta landskap försvinner. Det är skillnad mellan en milsvid spannmålsåker och en betad hage med mandelblom och gullvivor. Prisstödet vill ha åker. När stödet driver upp markpriserna, tvingas bonden att producera med hög avkastning genom intensiva produktionsmetoder. Där har vi orsaken till näringsläckage till kustvatten och sjöar och till att rester av bekämpningsmedel finns i grundvattnet. Detta är också orsaken till att allt fler hagar och slåtterängar plöjs upp och beskogas. Stödet har lett till att landskapet förfulats. Genom införande av nya medel inom jordbrukspolitiken som står i samklang med miljömålen, kommer vi att kunna minska betydelsen av dessa ekonomiska motiv som motverkar intresset för en god miljövård. Det kommer att bli ett större utrymme för ett resursbevarande och miljöbevarande jordbruk. Men en avreglering kommer också att öppna möjligheter när det gäller att söka nya och mer varierade grödor. Intresset kommer att vändas från produktion av några få reglerade grödor med avsättningsgaranti till produktion av nya grödor och industriråvaror. Också detta leder till ett mer varierat landskap. Vi har i dag ett prisregleringssystem som medför att merparten av prisstödet hamnar i de goda jordbruksbygderna i södra Sverige. Det är bara en mindre del som hamnar i de norra landsdelarna, där man har sämre förutsättningar för växtodling. Merparten av produktionen i norra Sverige är animalieproduktion. Men också på detta område finns regleringar som motverkar de regionalpolitiska målsättningarna. Det finns producentföreningar i norr som subventionerar produktionen hos mejeriföreningar i södra Sverige. På det sättet är många av våra regleringar uppbyggda. Vi har i dag ett sådant regleringssystem. I den debatt som här förts om norra Sverige är det viktigt att komma ihåg att merparten av stödet hamnar hos de större producenterna i den södra delen av landet. Detta drar resurser från norr till söder, vilket sedan kompenseras med ett ökat Norrlandsstöd. Det går att med andra medel, som är riktade direkt mot producenterna, flytta över statens ersättning från söder till norr, från storstadsregioner till glesbygd. Det är en politik som kan ge ny livskraft åt jordbruket och vår landsbygd. Konsumenterna förlorar också på den nuvarande stödformen. Vi får betala för mycket för maten. Sverige har under en lång period haft den snabbaste ökningen av livsmedelspriserna bland de västliga industriländerna. Hos oss driver matpriserna upp den allmänna inflationen. I Europa i Övrigt är det faktiskt tvärtom. Förklaringen är att prisregleringen har gjort de olika leden i livsmedelskedjan okänsliga för kostnader. De som sålt gårdar, 45 maskiner, kemikalier och andra insatsvaror har kunnat höja priserna, eftersom producenterna vid förhandlingarna tidvis har fått automatisk kompensation för sina kostnadsökningar. Detsamma gäller för leden efter bonden, dvs. förädlingsindustrin och detaljhandeln med dess koncentration. Industrin har delvis varit skyddad inom regleringen, medan detaljhandeln på ett annat sätt har kunnat ta ut kostnader genom procentpåslag, vilket lett till stora kostnadsökningar som konsumenterna sedan får betala. Vi får inte alltid den mat vi vill ha. Den svenske bonden är mycket ofta en skicklig företagare, och det är inte hans fel att han avskärmas från marknaden och konsumenten genom regleringar. Bonden får inte särskilt mycket bättre betalt för högre kvalitet. Konsumenternas signaler når inte fram, de stoppas upp av en rad regleringar. Det lönar sig också dåligt för bonden att ägna sig åt produktion som inte ryms inom regleringen. Stödet till de traditionella produkterna gör att han ofta inte vågar ta klivet över regleringströskeln och satsa på nya alternativa produkter. Det gör att spannmålsmagasinen svämmar över, medan konsumenterna har svårt att få köpa alternativt odlade grönsaker ute i butikerna. Prisstödet har fler nackdelar, men jag tycker att dessa argument för en förändring är skäl nog för alla dem som kan känna en naturlig tvehågsenhet, politiker och andra samhällsdebattörer, så att de får tillräckligt mod för att arbeta för en förändring. Det bör inte vara svårt att fatta mod när vi vet att en förändring kan ge fördelar både för bönder och konsumenter. Det skulle ge naturälskaren ett för ögat och själen rikt och varierat landskap där djur och växter kan leva i bättre harmoni utan risk för utrotning och artminskning. För böndernas del skulle en förändring innebära en större rättvisa mellan de välbeställda och de mindre bemedlade. Bönderna befrias från förlegade regleringar som hämmar initiativ och skaparkraft, och de får större frihet att själva styra sin produktion. Det måste vara viktigt för en företagare. Vi konsumenter får en bättre möjlighet att genom vårt val av inköp bestämma vilken mat vi vill äta och vilken kvalitet vi vill ha. Det är dags att fatta mod och våga arbeta för förändringar som innebär förbättringar både för konsumenter och för bönder. Den här debatten har visat att det avgörande beslutet har fattats. Vi har nu tid på oss att, inför det beslut som vi hoppas riksdagen kan fatta inom ett år, utarbeta en livsmedelspolitik — som har den inriktning och målsättning jag nyss försökt redogöra för —- tillsammans med näringen, konsumenter och intressegrupper inom olika partier.

Herr talman! Jag funderar faktiskt på att inledningsvis ge mig in på något mycket äventyrligt, nämligen att instämma med jordbruksministern. Det gäller på den punkt han talar om avregleringen och dess betydelse för odling av nya grödor. Vi skall inte vara fångar i ett system med överproduktion av reglerade grödor. På den punkten tror jag att vi är överens. Men detta kräver på ett helt annat sätt än i dag en offensiv jordbrukspolitik, och jag är mer tveksam till om Mats Hellström och den nuvarande regeringen är beredd att bedriva en sådan politik. Jag vill påpeka en felaktighet i jordbruksministerns anförande. Han talade om att livsmedelspriserna stiger snabbare i Sverige än i omvärlden, och han — Prot. 1988/89:127 får det att låta som att även jordbrukarnas ersättning för sina produkter 2 juni 1989 skulle ha stigit snabbare än inflationen, men så är inte fallet. De reglerade priserna har stigit i en långsammare takt än inflationen. Trots detta har konsumenternas livsmedelspriser stigit snabbare, och jag tycker det är felaktigt att i det här sammanhanget belasta jordbruket för detta. Jordbruksministern säger att det inte finns någon skillnad när det gäller signalerna från honom och från statsministern. Det är inte jag som har gjort den bedömningen att det finns en skillnad. Det har framgått av den information från jordbrukets organisationer som vi fått via media. Om det inte fanns någon skillnad mellan de ord som användes, måste det ha funnits någonting annat i dessa signaler som var olikt — men det får ni reda upp själva, det är inte mitt problem. Jag gör bara den noteringen att näringen har upplevt att det skett en förbättring. När det sedan gäller frågan om statens delansvar fastslogs det år 1985 att det skall uppgå till 40 90 av de verkliga kostnaderna vid normalskörd. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att man benämner det hela ”delansvaret för överskottsarealens kostnader”.Det är inte absolut nödvändigt att detta odelat skall gå till spannmålskassan. Så står det inte heller i jordbruksutskottets betänkande. Det kan användas även på andra sätt. Ur den synpunkten framförs ingen kritik mot användningen av 1988 års stöd. Däremot skall användningen ske i nära samråd med näringen, och även näringen skall uppleva det som ett samråd. Jag är litet orolig för vad jordbruksministern sade i sitt anförande i fråga om GATT. Det framstår som om jordbruksministern är en företrädare för GATT, vars huvuduppgift är att tillämpa detta system i Sverige. Det framstår inte som om jordbruksministern är en företrädare för svenskt jordbruk, som har att företräda svenskt jordbruks intresse i omvärlden. Så borde det vara. Jag frågar mig också: Vad är ett uttalande från jordbruksministern egentligen värt? Han säger nämligen att en bred majoritet nu tar ställning för en omläggning av politiken i rätt riktning. Men det är inskrivet i propositionen att detta är ett provisorium! Det är inskrivet i betänkandet. Ändå tar jordbruksministern detta till intäkt för att vi nu har anträtt den väg som vi skall vandra på. Låt den debatten anstå tills beslutet kommer nästa år!

Herr talman! Ministern talar om att arbetsgruppen har god tid på sig. Det kan ifrågasättas. Men vi är beredda att jobba under de omständigheter och den tidspress detta innebär, och vi skall göra så gott vi kan. Jag blev också glad när jordbruksministern sade att det skulle bli en lång remisstid. Det behövs säkerligen. Men tiden går. Jag vet inte riktigt var man skall ta den tiden. Om det skall läggas fram en proposition till våren är tiden ganska snäv. När jag såg att jordbruksministern hade antecknat sig på talarlistan frågade jag mig vad han skulle säga. Jag hade hoppats att han skulle hålla ett framtidsinriktat anförande, där han flyttade fram positionerna litet i detta sammanhang. Jag kan bara beklaga: intet nytt från ministern. Mina pojkar skulle säga att detta är shömos. Jordbruksministern sade att mitt anförande präglades av talesättet ”surt, 47 sa räven”. Moderaterna skulle vara sura här, menade han. Varför skulle vi vara sura? Politiken går vår väg. Dessutom påstod jordbruksministern att vi skulle ha två ansikten. Han menade att vi går långt i fråga om avreglering och att vi samtidigt försöker vända oss till jordbrukarna. Visst talar vi till jordbrukarna! Vi talar till näringslivet, till Sveriges folk. Vi vet hur man känner. Det är regeringen som har tappat kontakten med verkligheten i detta sammanhang. Här finns inte något dubbelspel. Jag avslutade mitt anförande med att säga att vi måste se till människorna. Det är inte bara ekonomiska fakta det gäller här. Detta är inte nationalekonomiska termer. Jordbruk och landsbygd är inte endast en fråga om statistik. Det finns andra värden. Det är vad det rör sig om. Jag tog också upp att tidsaspekten spelar en oerhört stor roll. Vi kommer att hjälpa till att ändra regleringssystemet. Det är inte bra. Det styr på fel sätt. Där har vi inte delade uppfattningar, herr minister. Ministern radar upp en mängd argument mot nuvarande system. Det för inte debatten framåt. Vi har ju fattat beslut om GATT och om att vi skall gå vidare. Nu gäller det snarare att gå in och konkretisera. Jordbruksministern talar om att ha mod att ändra. Vi är beredda att ha mod och vi ändrar. Vi vet, herr minister, vad GATT betyder, och vi kommer att jobba därefter. Jag tror också att vi kommer att lösa detta. Jag var ganska optimistisk i mitt anförande. Vi löser detta, både för lantbrukarnas och för landets bästa.

Herr talman! Jordbruksministern frågar mig var den fördelningspolitiska profilen i jordbrukspolitiken är. Detta är rörande! Han borde fråga sig själv. Den dagen vi får vara med och forma politiken skall vi också ta ansvaret för den. Vi är beredda till samarbete. En regering som inte har en egen majoritet borde lära sig den svåra konsten att samarbeta. Spannmålsstödet är snedfördelat, liksom jordbrukspolitiken generellt verkar snedfördelande. Vi vill gärna vara med och ändra på det. Men det är inte något hastverk. Det är ingenting man gör det sista året i en femårsperiod som omfattas av ett beslut. Det är en långsiktig förändring som bör ingå i den framtida jordbrukspolitik vi nu diskuterar. På vilket sätt anser jordbruksministern att förra årets beslut förändrade den karaktären, eftersom han så gärna framhåller det som ett mycket bättre alternativ? Jordbruksministern frågar efter vilket budskapet till jordbruket och till GATT är. Budskapet är att Sverige tar ansvar för sitt jordbruk. Vi arbetar för att ställa om från ett prisdumpande överskott till en ny produktion, en mer extensiv produktion, en miljöanpassad produktion som också ger högre kvalitet. Men det gör vi inte genom att slå sönder det svenska jordbruket eller ödelägga jordbrukarnas livsoch arbetsvillkor. Dessutom är inte stödet till spannmålsodlingen enbart ett stöd för att odla mer spannmål, vilket också andra har sagt här. Vi har sett exempel på det i år genom stödet till alternativ odling. Det tas ur statens delansvar för spannmålsöverskottet. Vi stödde det beslutet! Socialdemokraterna fick igenom det med hjälp av vpk och miljöpartiet. Enligt min mening är det inte exporthöjande, utan tvärtom. Detta stöd behöver fördjupas, utvecklas och förbättras, t.ex. genom fler rådgivare i alternativ odling, något som också har — Prot. 1988/89:127 tagits upp häri diskussionen och som vi har en reservation till förmån för. Det 2 juni 1989 finns alla möjligheter att använda dessa resurser som ett led i en långsiktig omställning. Det förvånar mig att jordbruksministern inte med ett ord berör gentekniken. Jag har tidigare i ett inlägg här i dag frågat vad detta nya beslut egentligen innebär. På vilken lagstiftning skall regeringen eller myndighet som regeringen utser grunda sina eventuella beslut om genteknikens tillämpning på växtodlingen? Detta beslut är ett slag i luften. Jordbruksministern inledde med att säga att vi nu har anträtt en ny väg och genomfört omfattande förändringar. Det är precis vad vi befarade att man skulle säga. Det är därför vi har sagt att det inte är bra att börja förändringen av den svenska jordbrukspolitiken med ett ogenomtänkt provisorium. Det bör vara ett beslut som fattas efter genomgripande diskussioner och när vi har klart för oss vad vi vill på sikt.
Herr talman! Det blir litet tjatigt, men jag måste återkomma till statens delansvar för spannmålsöverskottet. Det finns ej något i 1985 års beslut som säger att näringen har ett veto när det gäller användningen av statens medel för delansvaret, sade jordbruksministern. Nej, det står ingenting om det i beslutet från 1985. Men det står heller inte något om att regeringen ensam skall bestämma om användningen. De första åren har medlen betalats till Svensk Spannmålshandel, till regleringskassan. Sedan har näringen och regeringen förhandlat och beslutat att använda pengar till träda, till Omställning 90 och till andra uppgifter som har tagit sikte på att minska överskottsarealen. Förra året inträffade det att vi fick en annan majoritet för nedtrappning, vilket vi tidigare har berört. Regeringen beslutade också om användningen utan att ha träffat någon överenskommelse med näringen. Man informerade näringen, men man träffade ingen överenskommelse om användningen. Vi har i och för sig inte något att invända mot användningen, men vi efterlyste överläggningar som kunde ha lett till en samsyn med näringen. Det är detta vi har försökt skriva in i årets betänkande. Jordbruksministern förklarar varför det har gått snett under åren 1985, 1986 och 1987 med delansvaret. Det är bara att läsa betänkandena, herr jordbruksminister, och se att det fanns en samlad opposition för ett delansvar utan någon avtrappning. Därmed har det blivit på det sättet. När det gäller årets medel har regeringen nu möjlighet att förhandla med näringen och komma överens med den om användningen. Jag vill påpeka att om pengarna betalas in till regleringskassan har regeringen i dess styrelse vetorätt. Pengarna kan därför inte mot regeringens önskemål användas för att öka spannmålspriserna. Som vanligt är jordbruksministern positiv till svenskt jordbruk. Därför blir man litet förvånad över att regeringen samtidigt föreslår åtgärder, t.ex. en snabbavveckling av mjölksubventionerna och en minskning av stödet till spannmålsodling, som leder till att jordbrukarnas ekonomi försämras.

Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande betraktar vi från miljöpartiet de gröna det beslut som kommer att fattas som ett beslut av tillfällig karaktär för det närmaste året inför det stora jordbrukspolitiska beslut som är att förvänta nästa vår. Därför är det litet förvånande när jordbruksministern säger att det här så att säga skulle vara första steget. I och för sig finns det inslag i detta beslut som ligger helt i linje med vad miljöpartiet de gröna kräver i sin politik, t.ex. i fråga om arealbidraget. Men för att ett arealbidrag skall vara bra måste det kombineras med produktionsinriktat stöd till exempelvis Norrlandslänen. Det måste också kombineras med riktigt höga avgifter på konstgödsel och bekämpningsmedel för att det skall ske en minskning av användningen av dessa och för att det skall ske en minskning av intensiteten i jordbruket och inte minst för att åstadkomma positiva effekter på miljön, inte minst i kulturlandskapet, som Mats Hellström så vältaligt nämnde. Det görs olika tolkningar av vad GATT-avtalet skall innebära för Sveriges del. Uppenbarligen gör olika länder olika tolkningar. Jag noterar bara att den tolkning som den svenska regeringen gör sammanfaller med intresset av att minska statens utgifter. Vi från miljöpartiet de gröna anser att om man har träffat ett avtal för fyra år sedan som skall löpa under fem år om att staten skall ta ett delansvar när det gäller spannmålsöverskottet skall detta avtal fullföljas. Det innebär naturligtvis inte någon katastrof att det fullföljs. Det innebär knappast att Sverige skulle förlora förtroende i GATT-förhandlingarna, eftersom beslutet för fyra år sedan är så klart på denna punkt. Dessutom är det tidsbegränsat och gäller endast ett år till. Jag har också tidigare framhållit att det inte ens behöver bli fullt så dyrt som regeringen tydligen befarar, eftersom vetepriserna faktiskt stiger. Jag vill också instämma i Annika Åhnbergs uttalande att dessa pengar inte behöver användas för att gynna ytterligare spannmålsodling eller för att bibehålla en stor spannmålsodling. Dessa pengar kan användas till en lång rad andra åtgärder som redan vidtas, t.ex. att minska läckaget av kväve som hamnar i havet och att underlätta omställningen till ett miljövänligare alternativt jordbruk, osv. Jag vill också ställa en fråga till jordbruksministern när det gäller bekämpningsmedlen. Jag tog upp den i ett replikskifte med Håkan Strömberg tidigare, men jag fick då inget svar som jag kan godta. Frågan löd: Hur skall man egentligen halvera användningen av bekämpningsmedel i Sverige redan 1985—1990 nu när det bara är ett år kvar? Enligt de uppgifter som jag har fått har det inte skett någon betydande minskning.